Herr talman! Jag kan i stora delar ansluta mig till de synpunkter som framförts här av talare för reservationen. Jag vill emellertid tillägga att vad som sagts om Norrland också gäller Värmland och Dalarna. även om det stöd till mjölkproduktionen som utgår där inte är lika högt som i översta Norrland har det i varje fall en mycket stor betydelse i stimulerande syfte, och det kan man inte bortse från. Vad som framför allt måste understrykas i denna debatt är väl att det här i vårt land finns en hel del KR jordbrukare, som vi ifrån statens sida har satsat mycket pengar på. Om det över huvud taget skall bli möjligt för dessa att överleva, är det i högsta grad nödvändigt, att man får till stånd en uppräkning av detta bidrag. Det som här föreslagits är ingen uppräkning i vanlig mening; det är bara såsom sagts förut, fråga om att återställa bidragets ursprungliga penningvärde. Inflationen har ju urgröpt detta värde och om man nu skall få ut samma effekt av bidraget som när det fastställdes för 1962/63, måste beloppet ökas med 25 procent. Vidare vill jag framhålla en annan ganska viktig sak, nämligen att mjölkproduktionen sjunker här i landet. Och produktionen sjunker kanske mest just i de bygder som är mest beroende av detta bidrag. Det gör inte det hela lättare. Vi behöver en produktion av mjölk också för framtiden. Inom dessa bygder är det inte lika enkelt som på andra håll att åstadkomma en annan inriktning av jordbruksdriften, utan där har produktionen av mjölk sin givna plats; det är i många fall småbrukare det gäller. Det står också, som här har sagts, i överensstämmelse med 1967 års jordbruksbeslut, att det skall finnas en jordbruksproduktion såväl i Norrland som i Värmland och Dalarna. I utskottsutlåtandet påpekas att liknande motioner som framförts tidigare har avslagits. Det är väl inget bevis för att vad som har framhållits i motionerna är felaktigt. Det är nog snarare ett bevis för att det är nödvändigt att något görs på detta område. Vidare har herr Johanson i Västervik nämnt den utredning som är tillsatt, och den har väl kommit i gång med sitt arbete. Det är meningen att man skall försöka göra stödet så att säga produktneutralt. Översynen skall också avse både utformningen av den nuvarande bidragsgivningen och reglerna för stödet till jordbrukets rationalisering. Men vad som här föreslås är ju bara, som jag har sagt en uppräkning av det extra mjölkpristillägget med hänsyn till inflationen, och det kan väl inte vara fel, att man återställer det ursprungliga värdet av detta bidrag. Det är inte mer som sker, om man bifaller vad som begärs i motionen. Varför är det då så angeläget, herr Johanson i Västervik, att detta förslag blir genomfört? Jo, anledningen är att många håller på att förlora framtidstron på jordbruket inom dessa bygder. Såsom här förut nämnts hade vi i vårt land förra året en mjölkinvägning om ca 3 miljoner ton. Den har nu sjunkit med 6 procent och den beräknas sjunka ytterligare. Om vi kommer ned till 2,7 miljoner ton har vi nått den gräns där tillgång och efterfrågan balanserar varandra. Med hänsyn till säsongvariationerna beträffande invägningen föreligger emellertid redan nu den situationen att vi just precis klarar efterfrågan på konsumtionsmjölk. Detta är en mycket allvarlig historia.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
Herr talman! Jag skall inte säga att inte en 25-procentig höjning av det extra mjölkpristillägget i och för sig kan vara motiverad. Det är möjligt att den utredning som nu arbetar med dessa frågor kommer med ett sådant förslag, men det har varit en accepterad ordning här i huset att om en utredning pågår bör man avvakta resultatet av denna. Jag vill därför inte nu ta ställning till frågan om en höjning av bidraget. Herr Persson i Gäddede ansåg att socialdemokraterna skulle vara alldeles okunniga om Norrlandsproblemen. Nej, herr Persson, så är inte alls fallet. Vi kan mycket väl förstå norrlänningarnas problem. Det finns inte bara moderater i Norrbotten; de utgör i själva verket ett litet fåtal. Men det enda förslag ni kunnat prestera i fråga om jordbruket i Norrland är den 25-procentiga höjningen av extra mjölkpristillägget. Något annat förslag har inte, såvitt jag förstår, framförts från er sida. Man får väl ändå vara objektiv när man diskuterar dessa frågor. Det har satsats mycket på Norrland, vilket i och för sig är riktigt. Se t.ex. på KR-jordbruken. Varje år begär emellertid de moderata inom jordbruksutskottet att någon från lantbruksstyrelsen skall redogöra för KR-jordbruken; ni visar en beklaglig misstänksamhet mot dessa jordbruk. Jag vill alltså säga till herr Persson i Gäddede att vi socialdemokrater inte är främmande för de problem som finns i Norrbotten. Herr Stridsman önskade att man skulle skapa möjligheter för familjejord bruken att få del av rationaliseringsstödet, och han citerade därvid en undersökning som han antagligen fått från lantbrukshögskolan. Detta material kommer väl den nu sittande utredningen att få ta del av. Men varför studerar inte herr Stridsman lantbruksstyrelsens statistik över de rationaliseringslån o. s. v. som betalas ut? 80 procent av dessa medel går till jordbruk som är mindre än 50 hektar och 60 procent till jordbruk som är mindre än 20 hektar. Det är alltså orimligt att påstå att inte familjejordbruken får stöd. Herr Jonasson framhöll att det kommer att bli bekymmersamt med mjölktillgången och att om en mjölkinvägning minskas till 2,7 miljoner ton, så har det gått för långt. Men Svensk husdjursskötsel har sagt att vi måste slå ut 118000 kor fram till 1975 om vi inte skall få ett bekymmersamt mjölköverskott. Varför kan inte herr Jonasson tro på dessa uppgifter? Det är ju er egen organisation som har kommit med dem. Det går alltså inte att påstå att läget är allvarligt och att vi inte får en tillräcklig tillgång på mjölk o.s.v. Det är möjligt att det kan finnas bekymmer inom vissa regioner, men jag tror inte det gäller för landet i dess helhet. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Men härtill får jag återkomma vid ett annat debattillfälle.
Herr talman! Herr Persson i Skänninge sade att kutymen i detta hus, om jag får använda ett sådant uttryckssätt, är att man, när det påbörjats en utredning på området, inte bör komma med nya förslag där, och jag delar helt och hållet hans uppfattning att detta är en princip som vi skall försöka hålla. Men det extra mjölkpristillägget är ju ingenting nytt, utan det gäller som tidigare nämnts bara att återställa dess realvärde. Herr Persson i Skänninge tog sedan upp lantbruksstyrelsens statistik om vart pengarna har gått men det är inte på den punkten vi har olika uppfattning. Jag framhöll att centerpartiet accepterar KR-verksamheten helt och hållet och att vi önskar en utvidgning av den, men märk väl att jag sade att det måste ske en anpassning till förhållandena där uppe. Det är en allmän uppfattning i Norrbotten — inom alla partier, bland lantbruksnämndens ledamöter och inom dess tjänstemannakår — att de nuvarande bestämmelserna beträffande rationaliseringskungörelsens tillämpning är alldeles för snäva och måste liberaliseras. Det skulle också vara intressant om herr Persson i Skänninge något ville kommentera skillnaderna i fråga om produktionskostnader för norra och södra Sverige.

Herr talman! Herr Persson i Skänninge sade att man alltid brukar avvakta resultatet av en pågående utredning innan det vidtas förändringar, men det gör man när man vill och inte vid alla tillfällen — det vet också herr Persson. 1967 års jordbruksbeslut var i flera hänseenden misslyckat, något som visat sig mer och mer. Detsamma är också förhållandet i detta fall. Herr Persson i Skänninge berörde också utslaktningen av kor.

Därmed har man effektuerat vad som var sagt i 1967 års jordbruksbeslut och litet därutöver, och det som i fortsättningen inträffar innebär alltså att djurstammen minskas ytterligare. Samtidigt ökar emellertid vår folkmängd och standard. Därför är det för folkhushållet absolut nödvändigt med förändringar som kan vända den nuvarande trenden inom mjölkproduktionen. Det är denna utveckling som jag anser vara farlig och som jag vill varna för.

Herr talman! Debatten här håller på att vidgas till att beröra hela det norrländska näringslivet och frågan om hur detta skall stödjas. Jag vill därför återföra debatten till vad den egentligen gäller, nämligen punkten 13 i jordbruksutskottets utlåtande, där motionärer och reservanter begärt en uppräkning av det extra mjölkpristillägget i Norrland med 25 procent. I detta sammanhang har utskottet sagt att sedan denna fråga senast debatterades i riksdagen har en utredning tillsatts med uppgift att pröva stödet till det norrländska jordbruket. Denna utredning skall framlägga sitt förslag innevarande år. Med anledning därav anser sig utskottet inte på något sätt vilja föregripa utredningen, utan föredrar att avvakta dess resultat. Nästa års riksdag skulle därigenom få möj lighet att ta ställning till den här frågan. Det är tror jag vid tre tidigare tillfällen som riksdagen behandlat frågan om en uppräkning av det extra mjölkpristillägget och avvisat förslaget. Det finns därför ingen anledning att tro att riksdagen i år skulle gå med på en sådan uppräkning, när nu den nämnda utredningen har tillsatts och skall avge sitt förslag detta år. Med anledning av vad bland andra herr Eriksson i Bäckmora och herr Petersson i Gäddede yttrade vill jag framhålla att jag kom in på frågan om de norrländska problemen som en följd av att andra ledamöter förde in debatten på detta spörsmål. I det sammanhanget ville jag säga att hur mycket man än räknar upp stödet till jordbruket så klarar man inte av de norrländska problemen. Andra satsningar måste göras, och därför nämnde jag den satsning som nu förbereds av regeringen för att försöka utveckla det norrländska näringslivet. Herr talman! Jag har inte något att tillägga utan vidhåller mitt tidigare yrkande.
Herr talman! Först vill jag säga att jag ju vet att herr Petersson heter Petersson i Gäddede; vi delar dessutom postfack, men jag antar att jag kallade honom för Persson på grund av att jag själv bär det namnet. Jag ber om överseende för den lilla malören. Så vill jag gärna göra en deklaration ifrån denna talarstol. Jag är helt på det klara med att det norrländska jordbruket arbetar under mycket besvärliga förhållanden. Jag vill gärna säga detta eftersom jag tror att så är fallet. Men någon egentlig hjälp till detta jordbruk tror jag inte kan åstadkommas genom en ökning av det extra mjölkpristillägget med 25 procent. Vi hoppas att den utredning som just nu arbetar med dessa problem skall komma fram till en lösning som ger jordbrukarna i Norrland samma möjligheter och villkor som föreligger för jordbruket i övriga delar av landet. Jag tycker detta är rimligt. Herr Jonasson ansåg att 1967 års jordbruksbeslut är helt misslyckat. Det är nog för mycket sagt, herr Jonasson! Vi på vårt håll tycker i varje fall inte så, men herr Jonasson kan naturligtvis ha en annan uppfattning. När jordbruksutredningen framlägger sitt förslag är jag alltså beredd att stödja det norrländska jordbruket. Jag tror nämligen — och därvidlag fasthåller jag vid vad 1967 års riksdag uttalade — att vi skall ha ett jordbruk även i norra delen av landet och att detta jordbruk skall arbeta under samma förhållanden som jordbruket i övriga delar av landet. Rationaliseringskungörelsen skall ändras, säger herr Stridsman. Men var snäll och studera rationaliseringskungörelsen — jag är alldeles övertygad om att herr Stridsman inte har gjort det — så får herr Stridsman en helt annan uppfattning om utformningen. Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! Herr Persson i Skänninge fortsätter att ha otur, trots att vi delar postfack! Jag heter inte Petersson i Gäddede utan Petersson i Gäddvik. Jag vill emellertid ändå säga att jag är tacksam för det löfte som herr Persson i Skänninge nu ger, att Norrlandsjordbruket skall få bättre betingelser. Herr Johanson i Västervik säger troskyldigt att i tre år har riksdagen avslagit motioner om uppräkning av det extra mjölkpristillägget för att återställa realvärdet. Men det kan väl inte vara alldeles obekant för herr Johanson i Västervik att penningvärdet har fortsatt att falla hela tiden och att kravet på en uppräkning därför undan för undan blivit mer och mer berättigat. Och den som känner jordbrukarna och jordbrukets situation i övre Norrland, som jag gör, vet att det är ett livsvillkor att man inte bara får löften — sådana som också herr Persson i Skänninge nu givit här — utan att man verkligen erhåller konkreta belägg för att statsmakterna är intresserade av att öka jordbrukets lönsamhet i dessa bygder.
Herr talman! Jag skulle egentligen inte göra något mera inlägg, men jag vill be herr Petersson i Gäddvik om ursäkt för att också jag råkade använda namnet Gäddede. Jag vet inte vilken av de två Petterssönerna som skall känna sig mest angripen genom vad jag har sagt. Jag ber emellertid att på detta sätt få göra en rättelse till protokollet och framhålla att jag, i de fall jag polemiserat, har vänt mig till herr Petersson i Gäddvik.

Herr talman! Jag vill bara helt kort framhålla att jag knappast anser det vara riktigt att åberopa en tillsatt utredning som ett hinder för att bifalla yrkandet i reservationen. Det har gått åtskilliga år sedan vi införde det s.k. Norrlandsbidraget, och vad det är fråga om är ju endast att i någon mån återställa bidragets realvärde och det kan knappast föregripa utredningen. Jag håller med herr Johanson i Västervik när han säger att det gäller inte så mycket att tala som fastmer att handla. Kammaren har nu ett utomordentligt tillfälle att handla genom att rösta för reservationen och på det sättet ge de berörda jordbrukarna något bättre villkor.

Herr talman! Jag skulle bara vilja säga några ord till herr Johanson i Västervik. Först vill jag emellertid uttala min tillfredsställelse med den deklaration som herr Persson i Skänninge avgav från denna talarstol beträffande det norrländska jordbrukets situation. Det borde inge framtida förhoppningar om denna inställning skulle bestå. Med en sådan tror jag att vi skulle kunna göra rätt mycket positivt för det norrländska jordbruket. Herr Johanson i Västervik framhöll att man inte klarar det norrländska jordbrukets problem genom det extra mjölkpristillägget. Nej, det är självklart. Vid lantbrukshögskolan har emellertid ett examensarbete utförts, vilket just behandlar effekterna på inkomster och produktion genom införande av ett extra mjölkpristillägg. Jag skall i korthet nämna några siffror som är hämtade därifrån. Genomsnittsleverantören fick under 1965 ett stöd på 1330 kr. i Norrbotten — 1530 kr. i Västerbotten — 1530 kr. i Jämtland — 1130 kr. i Ångermanlands och Hälsinglands kustland — och 370 kr. i delar av Svealands skogsbygder. Det är inte några stora summor, men det får väl ändå anses vara ett riätt bra tillskott till de låga årsinkomster, som jordbrukarna har i dessa bygder.

Herr talman! Till herr Persson i Skänninge skulle jag vilja säga att de nuvarande bestämmelserna i rationaliseringskungörelsen är sådana att möjligheter inte finns att i t.ex. Norrbotten få stöd till både inre och yttre rationalisering i den utsträckning som man inom länet skulle kunna hoppas. För det första har emellertid tillsatts en utredning som skall se över dessa saker; man hoppas därigenom kunna få fram en tillämpning mera anpassad till de norra delarna av landet. För det andra, herr Persson i Skänninge, är det rätt många kommuner som gått in för ett jordbruksstöd, inte därför att de tycker att det är roligt att ge dessa pengar utan helt enkelt därför att man inom stora områden är utesluten från stödet på grund av de bestämmelser vi har i dag. Jag skulle än en gång vilja be herr Persson i Skänninge eller herr Johanson i Västervik att lämna en kommentar till vad jag sade om produktionskostnaderna i de norra och de södra delarna av landet.

Herr talman! I den aktuella miljövårdsdebatten framhålls det ständigt som beklagligt att kemiska bekämpningsmedel i alltmer ökad omfattning måste tillgripas mot växtsjukdomar och skadedjur. Det har också införts förbud mot användande av vissa sådana preparat. I den mån andra bekämpningsmedel inte har motsvarande verkan kan förluster komma att drabba trädgårdsodlare och jordbrukare. Det kan ju inte vara samhällsekonomiskt försvarbart att vi låter växtsjukdomar och skadeinsekter åstadkomma förluster på hundratals miljoner varje år. Emellertid är det effektivaste bekämpningsmedlet mot växtsjukdomar och skadedjur att försöka frambringa resistenta växter som trotsar skadean greppen. Ju längre vi kan komma på den vägen, desto mindre behöver vi använda de kemiska bekämpningsmedlen. Våra växtförädlare arbetar också nu intensivt på att försöka framställa sådana motståndskraftiga sorter, men deras arbete är en ständig kamp mot nya växtsjukdomar, förorsakade inte minst av nya virus. Det allvarliga är att man egentligen aldrig ser något slut; det framkommer oupphörligt nya virusformer. Jordbruksutskottet hade för något år sedan tillfälle att låta sig informeras om dessa förhållanden vid ett besök på Weibullsholm. Där upplystes utskottet om att det pågår en ständig nybildning av virus med nya, tidigare icke kända sjukdomar som följd. Analyser av dessa nya virus måste utföras vid ett för ändamålet avsett forskningslaboratorium, och år 1958 upprättades ett sådant vid växtskyddsanstalten. Man renodlar där för landet nya, specifika arter av skadegörare. Detta laboratorium har visat sig vara i hög grad behövligt för resistensförädlingen i vårt land, och dess verksamhet är stadd i fortlöpande ökning. Det innebär att nuvarande forskningsresurser är otillräckliga; många nya objekt måste avvisas på grund av att man inte har tillräckligt med forskningspersonal. Det är därför närmast beklagligt om vi inte anser oss ha råd till mer än två forskningstjänster på ett så viktigt område. Och det är inte mycket bättre om man skall behöva lita till tillfälliga anslag från privata organisationer och statens råd för skogsoch jordbruksforskning. För att arbetet skall bli säkrare förankrat bör därför medel utgå över budgeten. För att kunna möta det stigande behovet av forskning på området har växtskyddsanstalten begärt två nya tjänster som tillsammans kostar 131 000 kronor. Vi talar ibland så vackert om vårt intresse för miljövård, naturvård etc. En insats på detta område vore i hög grad behövlig, men här har man sagt nej. Reservanterna visar större konsekvens mellan ord och handling när de yrkar bifall till denna förstärkning av den resistensbiologiska forskningen som har vitsordats vara i så hög grad behövlig. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 4 av herr Skårman m.fl.

Herr talman! Det är möjligt att denna punkt inte kommer att föranleda ett lika livligt meningsutbyte som den föregående punkten, men det innebär verkligen inte att frågan är av mindre betydelse. Den kemiska bekämpningen av växtsjukdomar och skadedjur har medfört att sådana skador har minskat till ett värde som uppgår till många tiotal miljoner kronor årligen. Den har dock haft en avigsida, nämligen miljöförstöringen. Detta har lett till att vi har fått förbud mot att använda dessa bekämpningsmedel eller påbud om väsentliga inskränkningar. Då är det nödvändigt att finna nya vägar för att minska skadorna på detta område. Det har väckts ett antal motioner som redovisas i utskottsutlåtandet. Samtliga går ut på att ge växtskyddsanstalten större anslag för att möjliggöra för den att bygga ut den resistensbiologiska forskningen. Jag har funnit dessa motionsförslag så väl motiverade att jag utan tvekan har anslutit mig till dem. De återfinns i reservationen 4, till vilken jag yrkar bifall.

Herr talman! Herr Antby försökte göra en beräkning av den ekonomiska vinst som bruket av bekämpningsmedel medfört för svenskt jordbruk. Också jag är medveten om att en sådan beräkning kanske är omöjlig att göra. Vi kan säga att 60, 70 eller 80 miljoner kronor per år är den vinst man gör i dag. Men vi vet inte vad bruket av bekämpningsmedel såsom ett led i den kraftiga rationaliseringen inom jordbruket har inne burit, d.v.s. vilka sekundära effekter bekämpningsmedlen haft. Från början såg man enbart de positiva effekterna av bruket av bekämpningsmedel. Inte minst på andra sidan Atlanten blev bruket så småningom så stort att de direkt negativa miljöeffekterna klart kunde konstateras. Vi vet att de klorerade kolvätena har en stark tendens till anrikning i näringskedjan. Vi vet att nedbrytningen sker mycket långsamt och att det i många fall inte förekommer någon nedbrytning alls. De direkta skadeverkningarna av många bekämpningsmedel är ännu okända för oss, men bara medvetenheten om att risker för skador föreligger har bidragit till att vi i vårt land — vi har varit föregångare — har infört restriktioner när det gäller bruket av dessa medel. Alternativet för jordbruket är, som jag ser det, bara ett, såvida man inte kan få fram bekämpningsmedel som klart kan konstateras vara på intet sätt miljöfarliga. Det alternativet är växtförädling. Det gäller att genom genetiska förändringar åstadkomma sorter som är resistenta mot bakterier, virus, svampar, nematoder 0. s. v. Växtförädling är naturligtvis en urgammal vetenskap, när det gäller att öka avkastning, stråstyvhet o. s. v. kanske lika gammal som jordbruket självt. Men vad som tillkommit är kravet på växternas resistens mot angrepp från bakterier, virus o. s. v. Detta är ett krav som vuxit sig betydligt starkare i och med att vi infört restriktioner när det gäller bruket av de kemiska bekämpningsmedlen. Förutsättningen för växtförädling är en resistensbiologisk forskning. Inte minst inom de internationella organen har kravet på ökad sådan forskning framförts. Man har därvid understrukit att resistensförädling måste bygga på en grundlig kunskap av parasiterna, om deras rasspektrum, deras sätt att föröka sig o.s.v. Vi kan visserligen också utnyttja internationella erfarenheter på detta område, men när det gäller att rent praktiskt överföra kunskaperna till det svenska vätxmaterialet måste vi bygga på forskning som är utförd på material från egna jordar, År 1958 fick vi äntligen ett resistensbiologiskt laboratorium. Detta laboratorium har, inte minst med tanke på de dåliga lokala och personella resur serna — beträffande vilka det i årets petita framförts önskemål om förstärkningar — åstadkommit utomordentligt goda resultat. Vi som varit där och studerat arbetet som utförs vet betydelsen av att få fram nya metoder för selektionsarbetet liksom värdet av arbetet på direkta undersökningar av olika parasiter. Arbetsuppgifterna inom den resistensbiologiska forskningens område är stora och åläggs oss också av olika internationella organ, även inom det nordiska samarbetet. I dag är det ett faktum att man vid resistensbiologiska laboratoriet har måst avvisa arbetsuppgifter. Detta är besvärande inte minst med tanke på den miljöskyddslagstiftning och den inskränkning i bruket av bekämpningsmedel som vi beslutat om. Det är därför litet underligt att utskottsmajoriteten motiverar sitt avslagsyrkande vad gäller det ökade anslaget med att säga, att pengar ändå ställs till förfogande från organisationer och forskningsråd. När samhället — inte minst vi här i riksdagen — infört ett förbud, måste vi också ta konsekvensen av det och konsekvensen fordrar att vi ger jordbruket ett sådant stöd att man kan vidareutveckla den resistensbiologiska forskningen. Jag ser detta som en ekonomisk fråga och en miljöfråga, men jag vågar säga att jag ser det också som en moralisk fråga.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

Herr talman! Det är väl ingen som inte anser att det är värdefullt med forskning på detta område. Men reservanterna glömmer bort att det finns pengar som kan användas för detta ändamål. Utskottet säger att till anstaltens förfogande står 560 000 kr. att användas för särskilda undersökningar. Finner anstalten undersökningarna på det resistenbiologiska området särskilt angelägna, torde möjlighet finnas för anstalten att med dessa medel bestrida kostnaderna härför. Vidare bör framhållas att verksamheten vid det resistensbiologiska laboratoriet till stor del sker med forskningsmedel. Utskottet ifrågasätter dessutom om inte forskningsuppgifterna också i fortsättningen bör finansieras med särskilda forskningsmedel. Det bör kanske också till läggas att växtskyddsanstalten inte givit denna angelägenhet någon hög prioritet bland de krav den framställt.

Herr talman! Om det vore så att växtskyddsanstalten ansåg sig ha tillräckligt med pengar med de anslag som beviljats, hade man förmodligen inte begärt någon ytterligare förstärkning. Men det har man gjort, och det är den beställningen som reservanterna vill effektuera. För en tid sedan utfärdade vi i vårt land förbud mot användande av DDT för bekämpande av växtsjukdomar och skadedjur. Vi är ganska ensamma om detta förbud. Men alla var ense om det; även jordbrukarna har ställt sig bakom beslutet. Man vill bara hoppas att det går att få fram andra bekämpningsmedel som är mindre farliga men som ändå har samma effekt mot skadedjuren som DDT hade. Om så inte blir fallet kommer förlusten att gå ut över jordbrukarna och trädgårdsodlarna. Det hade därför varit en självklar konsekvens av DDT-förbudet att man rustade upp resistensforskningen. Såsom fru Sundberg sade är den bästa metoden att försöka åstadkomma växter som klarar sig utan att vi använder kemiska bekämpningsmedel. Detta är lika betydelsefullt från miljövårdssynpunkt som det är att utfärda förbud på olika områden. Jag tycker det är anmärkningsvärt att utskottsmajoriteten säger att man vill »ifrågasätta om inte forskningsuppgifterna på förevarande område i stor utsträckning är av den karaktär att de jämväl i fortsättningen bör finansieras med särskilda forskningsmedel». Det är dock få forskningsområden som har tillfört människorna och samhället så stora värden som växtförädlingsforskningen. Detta speciella område inom den resistensbiologiska forskningen medför utan tvivel inte bara betydande ekonomiska vinster för samhället utan även miljövårdsvärden som man inte kan värdera i pengar.

Herr talman! Växtskyddsanstalten hade många fler kostnadskrävande yrkanden som inte ens herr Hansson i Skegrie har ansett sig kunna tillstyrka. Kravet på den resistensbiologiska forskningen kom därvid att få en mycket låg prioritering, och det torde innebära att man även från växtskyddsanstaltens sida anser att denna forskning kan klaras på annat sätt. Herr talman! Jag har inget mer att tillägga.

Herr talman! Genom den föreliggande reservationen avser man att förstärka lantbrukshögskolans undervisning och forskningsresurser. De tjänster varom yrkanden görs i reservationen, är enligt vår mening synnerligen väl motiverade.

Men med denna så kallade förstärkning avses inte någon ny tjänst, det är endast fråga om att ge en biträdande professor en fastare anställning. Det hela kostar 9 000 kronor. Det gäller emellertid en internationellt känd och erkänd forskare inom radiobiologin — ett i dagens läge och speciellt med tanke på framtiden utomordentligt viktigt forskningsområde. Denna synnerligen blygsamma förstärkning — som jag sade kostar det bara 9 000 kronor — kan måhända bevara en framstående forskare åt vårt land. Han har redan haft åtskilliga uppdrag i internationella sammanhang och han är en herre som man gärna skulle efterfråga även på annan ort.

Forskningen avser alltså att finna vägar för att begränsa eller förekomma att skador genom denna radioaktivitet uppstår på människor. Vi känner alla till att radioaktiviteten i luften etc. snarare ökar än minskar. Det är säkert avsevärt mycket dyrare att försöka bota de skador som kan uppkomma genom radioaktiviteten än det är att ge denna blygsamma förstärkning för att kunna förekomma dessa skador. Motståndet mot denna forskningsgren kan ses som en parallell till motståndet mot den resistensbiologiska forskningen, och det kan inte sägas vara annat än ett bevis för att vi inte alla har tillräckligt stort intresse för dessa livsviktiga forskningsuppgifter i hälsobevarande syfte.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
Herr talman! Från lantbrukshögskolans sida hade man begärt en förstärkning med en professur i jordbearbetning, särskilt markmekanik. Jag tror att denna framställning är mycket välmotiverad. Kungl. Maj:t har emellertid inte kunnat förorda den för närvarande. Vi vet att de problem som en sådan professor skall syssla med är av allra största betydelse. Jag vågar utan överdrift påstå att betydelsen av forskning just inom jordbearbetning blir större och större ju mer jordbruket rationaliseras, eftersom detta leder fram till att vi har fått tyngre traktorer, tyngre redskap. Resultatet har blivit packningsproblem i fråga om jorden som vi inte kan komma till rätta med. Problemet berör praktiskt taget alla jordar men givetvis olika. De jordar som är mest känsliga för packningsproblemen är de: styva lerjordarna. Det är jordar som i sig själva är näringsrika och har stor produktionskraft men beträffande vilka det uppstår många problem på grund av den mekanisering som för närvarande sker. I en artikel i Lantmannen berörs detta. Där talar man om att det har förekommit ett fåtal försök i detta land under ett tiotal år. Försöken pekar samtliga i en bestämd riktning och belyser de problem som uppstår. Jag skall citera en mening i denna artikel som jag tycker kan vara ganska intressant. Där sägs följande: »Traktorhjulet kan med rätta betraktas som vårt mest använda jordbearbetningsredskap.» Det är mekaniseringen som har lett dit. Man kan nog också slå fast att detta har varit inte bara till fördel för skördeutfallet. Vilka problem är det som uppstår? Ett problem är en klart konstaterad skördeminskning, naturligtvis inte bara beroende på packningsproblemen utan också på väder och vind. Men praktiskt taget samtliga försök under samma förhållanden har visat att den jord som länge har haft packningsproblem har blivit sämre och sämre. Det har gjorts rent teoretiska försök, där man genom att tillämpa vinschningssystem inte behövt använda några traktorer. Där har skörden under vissa omständigheter kunnat bli 50 procent högre än vid användning av traktorer. Det andra problemet är att dragkraftbehovet på en hårt packad jord ständigt blir större. Man får för varje år en allt sämre plöjning och frostens inverkan på jordytan blir inte densamma. Det blir alltså i stort sett negativa verkningar. Jag har haft möjligheter att själv följa sådana försök. De är gjorda av hushållningssällskapet och givetvis också uppföljda av lantbrukshögskolan. Resultaten har varit förbluffande alldeles speciellt beträffande de styva lerjordar som det här rörde sig om, och de bekräftar de negativa verkningarna inte bara på skördarna utan också i fråga om dragkraftsbehovet. Följden blir att det tarvas allt större traktorer som medför än större packning. Det är dessa problem man behöver komma till rätta med. Vilka lösningar är då tänkbara? Det ligger naturligtvis nära till hands att säga att man skall ha mindre traktorer. Man skall inte använda så tunga redskap som man för närvarande begagnar. Trenden är emellertid den helt motsatta på grund av den rationalisering och mekanisering som sker. Man måste av arbetskraftsskäl skaffa sig större redskap, och dessa större redskap leder också till att man behöver större och starkare traktorer, vilket i sin tur åstadkommer större packning av jorden. Jag tror att det på detta område behövs ett nytänkande. Det krävs en forskning för att vi skall kunna få fram metoder som är ändamålsenliga. När det gäller jordbearbetningstekniken har det gjorts försök här i landet med s.k. såbruksmaskiner. Man har försökt minska packningssvårigheterna genom att efter traktorerna hänga flera redskap och göra flera arbetsmoment samtidigt som man minskar trycket totalt genom färre körningar. Uppenbarligen har då packningsproblemen blivit större just där traktorn går fram. Man kan naturligtvis lösa problemet genom att använda andra traktordäck, dubbeldäck, eller genom att vid jordbearbetningen sänka lufttrycket i däcken. Jag kan inom parentes nämna, herr talman, att ett sådant försök skulle göras i mina hemtrakter. De firmor som producerade och sålde dessa däck var emellertid inte intresserade av att vara med om något försök. Det hade kanske ändå kunnat genomföras genom lantbruksnämndens försorg men i den situationen ansåg lantbruksnämnden att det inte var honnett att göra ett försök när fabrikanterna inte var direkt intresserade. Resultatet blev uppenbarligen att jordbrukarna inte fick de råd och erfarenheter som hade varit nöd vändiga för dem. Problemet kommer att bli större för varje år som går därest man inte finner lösningar. Jag tycker inte att vi nu skall försätta oss i en liknande situation som tidigare skett på ett annat område. En rekommendation för ett tiotal år sedan att använda DDT och en annan rekommendation om kvicksilverbetning av utsädet angavs vara två metoder att öka skördeutfallet. Dessa metoder visade sig emellertid senare vara så felaktiga på grund av andra orsaker att man har förbjudit dem. Det ekonomiska problemet, herr talman, gäller inte bara försämringen av skördarna. Beträffande storleken av problemet för jordbrukarna skulle jag vilja göra en jämförelse. Jordbearbetningen och gödslingen är två ungefär lika stora kostnadsposter för den aktive jordbrukaren. Men när det gäller forskning och försök har man på jordbearbetningens område tillgång till endast en fjärdedel av de medel som står till förfogande när det gäller gödslingen. Det är alltså ganska självklart att åtgärder måste sättas in. Vi kan inte hindra trenden med tyngre maskiner och större skador som följd. Men, herr talman, man kan nog vidtaga åtgärder genom att stimulera tillverkarna av traktorer och jordbruksredskap att anlägga nya synpunkter. Man kanske även kan få fram andra metoder att lösa packningsproblemen. Om man t.ex. kunde få klara besked när det gäller kalkningen av jorden skulle det vara en god hjälp. Jag ber få yrka bifall till reservationen 5.

Herr talman! Vid denna punkt har i mom. 6 behandlats en motion som avgivits i första kammaren av herr Thorsten Larsson och i denna kammare av mig. I motionen föreslås inrättande av en tjänst som statskonsulent i byggnadsteknik vid lantbrukshögskolan. Det är ganska intressant att läsa mo tiveringen från utskottsmajoritetens sida när den yrkar avslag på denna motion. Utskottsmajoriteten säger att denna fråga varit föremål för tidigare prövning i riksdagen men att man vid den tidigare behandlingen i utskottet fann att förslaget inte var av den angelägenhetsgraden att det borde bifallas.

Det gäller både forskningen och uppgiften att föra rönen vidare ut till rådgivarna och jordbrukarna själva. Samhällets hela politik går ju ut på att påskynda rationaliseringen inom jordbruket, att skapa allt större företag, vilket medför att byggnaderna måste göras om och att det måste byggas nytt. Som jordbrukare kan man konstatera att den ledning som ges från forskarnas sida är helt otillräcklig. Jag skall villigt erkänna att det skett en förbättring under senare år, men det återstår ännu mycket att göra på detta område. Ofta påtalas i andra sammanhang här i riksdagen — det må gälla djurskyddsfrågor, miljöfrågor och annat — de från samhällssynpunkt svåra problem som blir en följd av de allt större ekonomibyggnaderna. Enda möjligheten att komma till rätta med de nyss berörda problemen är att få till stånd en bättre byggnadsteknik på det här området. Vi kan inte vrida utvecklingen tillbaka och låta de gamla ekonomibyggnaderna behållas i samma skick som under de senaste årtiondena. Hela byggandet måste på något sätt rationaliseras, och då är det givetvis utomordentligt angeläget att samhället uppmuntrar forskningsoch utvecklingsarbete. Jag kan inte tän ka mig att inte jordbruksministern efter prövningen i departementet funnit frågan viktig. I annat fall vore det beklämmande eftersom det skulle vittna om okunnighet om det faktiska förhållandet. Jag kan som sagt inte tänka mig att jordbruksministern anser spörsmålet oviktigt; det måste vara utskottsmajoriteten som hyser den uppfattningen. Om nu riksdagen till äventyrs skulle avslå reservationen vill jag uttrycka en förhoppning om att jordbruksministern prövar frågan grundligare till nästa år, så att det då framläggs förslag om inrättande av en tjänst som statskonsulent i lantbrukets byggnadsteknik. Herr talman! Jag ber att beträffande momenten 4—7 få yrka bifall till reservationen 5 vid punkten 24.

Herr talman! Jag skall först be att få säga några ord om förslaget att utbyta en tjänst som biträdande professor vid högskolans radiobiologiska institution mot en professur i ämnet radiobiologi.

Inte heller anser utskottsmajoriteten att frågan om inrättande av en tjänst som biträdande professor i jordbearbetning är av den angelägenhetsgrad att den bör bifallas. Utskottet vill i det sammanhanget erinra om att i lantbrukshögskolans markvetenskapliga institution ingår en särskild avdelning för jordbearbetning med en professor som chef. I fråga om inrättande av en tjänst som statskonsulent i lantbrukets byggnadsteknik har utskottet att pröva detta krav i relation till andra krav på inrättande av nya tjänster.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
Herr talman! Vi motionärer var väl medvetna om att vi skulle få det svar som herr Johanson i Västervik gav. Jag väckte den aktuella motionen därför att det gäller en fråga som blir allt aktueilare och som för den praktiske jordbrukaren har blivit ett stort problem som han nu inte har någon möjlighet att lösa. Det är också uppenbart att problemet är av den storleksordning som jag har sagt. Annars skulle man naturligtvis inte från lantbrukshögskolans sida ha begärt denna personalförstärkning. Herr Johanson i Västervik hänvisade till att det redan finns en avdelning vid lantbrukshögskolan som sysslar med just dessa problem och därför behövs ingen förstärkning. Jag är medveten om denna avdelnings existens. Men jag tror att resurserna i realiteten är för små mot bakgrund av de problem som håller på att uppstå. Jag är medveten om nödvändigheten av att göra en viss prioritering som herr Johanson i Västervik sade. Men jag är också lika övertygad om storleken av de ifrågavarande problemen och vädjar därför till jordbruksministern att beakta dem när en sådan här nödvändig prioritering skall göras nästa gång. Dessa problem kanske inte märks så mycket i dag men de kommer att växa för varje dag som går. Det vore lyckligt om man kunde slippa behöva konstatera att stora delar av dessa ganska värdefulla jordområden blivit så förstörda att det möter svårigheter att avhjälpa bristerna.

Herr talman! När herr Johanson i Västervik säger att utskottsmajoriteten haft att pröva den radiobiologiska forskningen såväl vid lantbrukshögskolan som vid andra institutioner vill jag bara påminna om att vid Ultuna finns redan en institution just i radiobiologi. Om jag läst rätt i den nya propositionen om veterinärhögskolans förflyttning till Uppsala eller Ultuna, så anges där som motivering för förslaget den möjlighet som ges att samarbeta med och utnyttja Ultunas radiobiologiska institution. Detta är ytterligare ett skäl att förändra denna tjänst som biträdande professor till ordinarie. Det gäller til syvende og sidst att i vårt land kunna behålla en erkänt skicklig forskare med internationell berömmelse.

Herr talman! Reservationen vid denna punkt är som så mycket annat i dag en gammal bekant som återkommer år efter år. Det gäller den praktiskt vetenskapliga verksamheten vid Weibullsholm och vid Algot Holmberg & Söner AB i Norrköping. Den vetenskapliga forskningen och verksamheten i övrigt vid Weibullsholm behöver ju ingen presentation — den är känd och välkänd inte bara i denna kammare och i detta land utan också internationellt. Vad man kan säga är att verksamheten där har tillfört vårt land mycket stora värden.

Bland annat skulle detta betyda att den påtagliga risk för alltför ensidig växtodling, som vi numera löper, i väsentlig mån skulle elimineras. Detta skulle också få ett gynnsamt inflytande på vår handelsbalans i form av minskat importbehov. Utvecklingen på det här området får inte stanna. Det är av väsentlig betydelse att forskningen och försöksverksamheten vid båda dessa anstalter kan fortsätta i största möjliga utsträckning. Jag vet att en av motionärerna, herr Grebäck, kommer att tala i denna fråga. Han besitter mycket stor sakkunskap på området. Därför skall jag helt kort nöja mig med att yrka bifall till reservationen 6 vid punkten 29.

Herr talman! Jag lovar att jag inte alltför länge skall utveckla min eventuella sakkunskap på detta område. Jag vill bara påminna kammarens ledamöter om vad växtförädling över huvud taget betyder. I det sammanhanget vill jag nämna något om det som man ofta återfinner i tidningarna under rubriken »Den gröna revolutionen». Det är växtförädlingen på veteoch risområdet, som i inte ringa utsträckning revolutionerat livsmedelsproduktionen i en del u-länder som Indien, Filippinerna, Turkiet o. s. v. Resultaten av växtförädlarnas arbete är enorma och skördestegringarna har medfört att produktionen kunnat ökas i mycket hög grad. Givetvis har dessa länder även på det ekonomiska området härigenom kunnat vinna mycket stora fördelar. Vi vet också att svenska forskare varit banbrytande på detta område sedan lång tid tillbaka. Man behöver bara nämna ett sådant namn som professor Nilsson-Ehle:; Vad institutio nerna vid Weibullsholm och Svalöv betyder känner alla till. Nu kan det visserligen sägas att Weibullsholm och Algot Holmberg & Söner AB är privatägda företag, vilka själva skall svara för sina kostnader. Men all växtförädling bygger på grundforskning. Det är inte bara fråga om utvecklingsforskning och utvecklingsarbete. För att kunna driva växtförädlingen vidare måste man bedriva grundforskning. En vanlig princip i vårt samhälle har varit att kostnaderna för grundforskningen i stor utsträckning bäres av staten. Det kan däremot vara rimligt att industrier och affärsföretag av olika slag själva svarar för utvecklingskostnaderna. Det är närmast med den motiveringen som vi motionärer finner det befogat att man ökar anslagen såväl till Weibullsholm som till Algot Holmberg & Söner AB. Ökningen skulle belöpa sig till 70 000 kr. för Weibullsholm och 90 000 kr. för Algot Holmberg & Söner AB. En sådan uppräkning vore ett uttryck för samhällets uppskattning av det utomordentligt värdefulla forskningsarbete som bedrivs till gagn för växtodlingen inte bara i vårt land utan i hela världen.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
Herr talman! Jag kan helt instämma i de allmänna synpunkter angående växtförädlingens betydelse som här framförts av herrar Antby och Grebäck. I fortsättningen skall jag inskränka mig till att ta upp ett av delproblemen, nämligen frågan om ökat anslag till Algot Holmberg & Söner AB i Norrköping. På livsmedelsområdet försiggår en rätt fantastisk utveckling. Var och en kan bara genom att jämföra livsmedelssortimentet i en livsmedelsbutik i dag med motsvarande sortiment för 10 å 15 år sedan se, att här kommit fram en hel del nya produkter. Vi vet att man på annat håll i världen redan är på väg att framställa vegetabiliskt kött. äggviteförsörjningen är ju det stora problemet för mänskligheten, och det pågår forskning och utvecklingsarbete för att öka tillgången på protein. Man har då valt att bl.a. söka sig fram via växtprotein. Här i landet är forskningen just i fråga om växtprotein i stort sett koncentrerad till Algot Holmberg & Söner AB, där man bedriver förädling av sojabönan. Om utvecklingen blir sådan att vi också här i landet i framtiden får vegetabiliska köttprodukter, är det väsentligt att vi ger även det svenska jordbruket möjligheter att producera råämnen till denna tillverkning, så att vi inte gör oss beroende av utländska produkter. Detta är alltså någonting som gäller under rent normala förhållanden. Till detta kan läggas den rena beredskapssynpunkten. Vi vet att om produktionen överflyttas till vegetabiliska kalorier från animaliska kan den ökas väsentligt. Givetvis är det en av de metoder som kan användas för att trygga landets försörjning i ett beredskapsläge. Enligt min mening finns det starka skäl för statsmakterna att visa generositet mot verksamheten vid Algot Holmberg & Söner AB. Med stöd av vad jag anfört ber jag att få yrka bifall till reservationen 6.

Herr talman! Under denna punkt, som gäller medelstilldelningen till viss praktiskt vetenskaplig växtförädling, yrkar reservanterna att anslaget räknas upp med 160 000 kronor utöver vad departementschefen föreslagit, 255 000 kronor. Utskottet har följt departementschefens förslag och som motivering för sitt ställningstagande anfört att växtförädlarna av växtförädlingsavgifter erhåller ej obetydliga bidrag till sin verksamhet. I fråga om växtförädlingsarbete som syftar till att öka proteinproduktionen i växtodlingen kan bidrag till forskningsprojekt beviljas av statens råd för skogsoch jordbruksforskning. Rådet disponerar från den 1 juli 1969 ca 10 miljoner kronor som under en femårsperiod skall användas för bl.a. målinriktat utvecklingsoch försöksarbete beträffande inhemskt proteinfoder. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Anslaget under denna punkt har i år föreslagits få en kraftig höjning — från 5 till 9 miljoner kronor. Av detta belopp skall dock 2 miljoner avsättas för återföring till anslaget Markförvärv för naturvårdsändamål. Av propositionen framgår att de medel, som anvisas för säkerställande av naturvårdsområden, i allt större utsträckning kommit att användas till bidrag åt kommuner för förvärv av mark. Förevarande anslag bör i fortsättningen framför allt användas för sådana bidrag till kommuner, föreslår departementschefen. Vårt landskap förändras i snabb takt. På grund av denna förändring har vi alla blivit mycket medvetna om naturmiljöns värde. Nedläggningen av odlad jord, kulturbygders förvandling till tassemarker och en ökad skogsplantering är påtagliga realiteter för var och en av oss när vi reser omkring i vårt land. Samtidigt kan vi konstatera den tilltagande urbaniseringen och tätorternas tillväxt, inte bara geografiskt utan även i avseende på en ökande bebyggelsetäthet. Den förändringen har också inneburit förändringar i boendemiljö och livsmiljö. Många upplever den förändringen som negativ och försöker kompensera den genom att på sin fritid i allt större utsträckning söka sig ut i naturen. Det är självklart att mark för naturvårdsändamål och = fritidsverksamhet skall stå till förfogande för alla i vårt land. Vi talar om strövområden. Om man hör till dem som strövar, blir man kanske litet förvånad över att så få gör det. Jag tror att jag personligen kan säga att jag strövar för 10000 kronor på Söderåsen — flera strövande är det inte. Men det innebär inte att vi bör vara restriktiva och säga, att det inte behövs några anslag. I stället bör vi — och jag vet att jag därvidlag har samma uppfattning som departementschefen — försöka få människor att i allt större utsträckning utnyttja den natur och den mark som skall stå till förfogande för detta ändamål. Landskapet skall vara tillgängligt, men det skall också vara vårdat. Visst förekommer det — det ger jag departementschefen rätt i — att kommuner eller landsting i ökad utsträckning i samband med markköp för bostadsändamål tillägnar sig mark för fritidsändamål. Och jag tycker att så skall vara fallet. Inte minst ur planeringssynpunkt är det värdefullt att man har tillgång till mark som är reserverad för fritidsverksamhet och naturupplevelser. Men den mark som inköps för detta ändamål är en utomordentligt ringa del av den mark som faktiskt utnyttjas och bör utnyttjas för fritidsändamål. Biltätheten har medfört att allt fler människor söker sig allt längre bort från närsamhället. Allemansrätten, vår urgamla rätt att vistas i alla marker, måste kunna utnyttjas. Många enskilda markägare gör ett utomordentligt arbete för att säkerställa sina marker för naturvårdsändamål. I de flesta fall medför detta stora kostnader och insatser av personal och arbete. Sådan enskild mark har kunnat ligga till grund för bildandet av naturreservat. Man kan göra långsiktiga överenskommelser med markägaren och på det sättet ställa marken till allmänhetens förfogande. I motionen II: 356 föreslås att de medel som avsätts för säkerställande av naturvårdsområden endast i undantagsfall skall användas för bidrag till kommunernas markköp. När man läser utskottsutlåtandet blir man något förvånad över att utskottet inte på något sätt motiverar sitt avstyrkande av motionen. Det måste ju finnas ett motiv. Motionärernas motiv för sitt yrkande, som alltså går stick i stäv med departementschefens, är att ett köp ställer sig betydligt dyrare, och för samma belopp som ett inköp betingar kan en mycket större areal ställas till förfogande genom upplåtelse. Det andra motivet är av principiell natur. Det är möjligt att de principiella åsiktsskillnaderna mellan utskottsmajoriteten och reservanterna har gjort att utskottet inte ansett sig böra motivera sitt avstyrkande. Jag vill alltså ställa frågan: Varför skall just kommunerna äga naturvårdsområdena? Har man en känsla av att dessa på det sättet sköts bättre? Erfarenheterna visar att en enskild markägare ofta har en helt annan känsla för själva vården av sin mark än kommunen. Inte minst kan kommunen ha svårt att ekonomiskt klara naturvården. Dessutom har markägaren möjlighet att, om överenskommelse finns, hålla kulturbygden levande, hålla mark öppen o. s. v., vilket annars inte skulle vara fallet. Han ställer i alla händelser — hur denna punkt än blir behandlad — sin mark till förfogande. Jag tycker att det är ett rättvisekrav att man inte tar ifrån honom de möjligheter till ersättning som har förelegat. Eftersom man inte har motiverat avstyrkandet skulle jag vilja fråga utskottets talesman om man, när man säger att det huvudsakliga anslaget skall gå till bidrag till kommuner, menar att enskilda markägare, som i fortsättningen ställer sin mark till förfogande, inte kan påräkna någon ersättning för de ekonomiska och andra uppoffringar som de gör?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

Herr talman! I motionsparet I:948 och II: 1106 har vi yrkat på en utredning för att klarlägga behovet av naturvårdsområden samt begärt en översyn av ersättningsfrågorna i naturvårdsärenden. Vi har vidare yrkat på att riksdagen redan nu uttalar att rimligare ersättningar bör lämnas till markägare som får avstå mark för naturvårdsändamål. Vad gäller den första punkten så har våra önskemål blivit väl tillgodosedda. Liksom jag fick en motion bifallen på detta särskilda sätt förra året, har vi fått det första yrkandet i den nu föreliggande motionen bifallet i år. En utredning blev nämligen tillsatt några dagar efter det motionen hade inlämnats, och det är jag tacksam för. Jag hoppas att denna utredning allvarligt behandlar de frågor som vi har tagit upp i motionsparet. Men när det gäller det andra yrkandet, nämligen att riksdagen redan nu skulle uttala att rimligare ersättningar bör utbetalas, så finner utskottet det inte motiverat med ett sådant uttalande. I och för sig skulle man kanske ge en blomma till jordbruksutskottet som vill ha så starka motiveringar för ett ställningstagande. Jag tycker dock att vi i motionen framlagt ganska starka skäl för vårt yrkande, nämligen att knappt 13 öre per kvadratmeter utgår i ersättning till markägarna. Vi har också nämnt att rätt stora delar av de aktuella områdena tillhör de ur markköparnas synpunkt mest attraktiva, om man vill ha en vacker tomt för fritidsändamål. De kan i många fall ligga rätt nära storstadsregionerna, där helt andra markpriser gäller. Vi har också påpekat att det ofta betalas endast några få procent av vad markägaren skulle kunna få för marken om den finge säljas till fritidsbebyggelse. Vidare har vi påtalat att länsstyrelserna har begärt 43 miljoner kronor till dylika ändamål, att naturvårdsverket har prutat till 16 miljoner kronor och att departementschefen prutat till 13 miljoner kronor, vilket medför att marginalen för rimligare ersättningar blir alldeles för snäv. För min del tycker jag att det uttalande som vi begär av riksdagen, nämligen att rimligare ersättningar i naturvårdsärenden redan nu bör utges till markägare, är väl underbyggt, men utskottet finner det inte motiverat att göra ett sådant uttalande. Jag vidhåller fortfarande den meningen, att det är motiverat. även om man kan vänta att den utredning som nu är tillsatt skall ta upp dessa problem till behandling, finns det ändå skäl som talar för att riksdagen redan nu reagerar mot att ersättning skall utgå med i genomsnitt endast 12,6 öre per kvadratmeter för sådan mark — det är det exakta talet. Därför, herr talman, vill jag under punkten 33 i jordbruksutskottets utlåtande nr 1 yrka bifall till motionerna I: 948 och II: 1106 i den del de upptas i utskottets hemställan under moment 2b.

Herr talman! Under denna punkt, som gäller ersättningar vid bildandet av naturreservat m.m., önskar reservanterna att man endast i undantagsfall skall lämna bidrag till kommunerna för förvärv av naturvårdsområden. Nu vet jag inte av vilken anledning man vill diskriminera kommunerna. Skall ersättning utgå, bör den väl kunna utgå till kommuner lika väl som till enskilda.

Med detta, herr talman, ber jag helt kort att få yrka bifall till utskottets hemställan under denna punkt.
Herr talman! Någon diskriminering av kommunerna och deras markförvärv var det inte fråga om. Vad som har hänt är att man har ändrat — låt vara att man skyller på att detta till en början har skett genom praxis — själva inriktningen av bidraget. Jag vill återigen ställa frågan: Vad kommer i realiteten detta att innebära för de enskilda markägarna? Kommer det att innebära att dessa i framtiden måste ställa sin mark till förfogande under de betingelser herr Åkerlind här redogjort för, utan att erhålla någon form av ersättning i sådana fall?

Herr talman! I reservationen 8 vid denna punkt krävs att jordbruket skall ha samma förmåner som industrin i fråga om bidrag till åtgärder för vattenvård och luftvård. Det finns principiellt ingen skillnad mellan dessa näringsgrenar i detta avseende. Möjligen skulle det vara den att industrin har bättre ekonomiskt underlag för att bära sådana kostnader än jordbruket har. Men industrin prioriteras i alla fall här framför jordbruket. Ute i kommunerna reser representanter för hälsovårdsmyndigheterna — och de är därvidlag givetvis i sin full rätt — omkring och synar jordbrukarnas siloanläggningar, upplagringsplatser, ensilageplatser etc. Myndigheterna är därvid ganska stränga i fråga om sina krav på dessa anläggningars utförande och anordningarna för avlopp från dem. Många jordbrukare måste helt enkelt avstå från att använda dessa anläggningar, när det har blivit anmärkningar på dem ifrån hälsovårdsmyndigheterna. På grund av höga byggnadskostnader avstår jordbrukarna helt enkelt från att göra nya. Det är många jordbrukare som hellre slopar sin djurbesättning än ikläder sig dessa kostnader för byggande av nya siloanläggningar eller andra sådana anläggningar. Vad beträffar trädgårdsnäringen betyder de ökade kraven på luftvårdande åtgärder att man måste bygga dyrare än man har gjort tidigare. Utskottet avstyrker dessa motionskrav med den motiveringen att kreditgaranti till jordbrukarna från lantbruksnämnden kan utgå på lån för detta ändamål. Dessa kreditgarantier är emellertid inte alls jämförbara med direkta bidrag ur detta anslag och kan alltså inte ersätta sådana bidrag. Därtill kommer ju att de nya direktiv som lantbruksnämnderna nu har fått och tillämpningen av dem innebär, att det egentligen endast är relativt stora jordbruk som lantbruksnämnderna godkänner för dessa garantilån. Det är därför ganska märkligt att jordbruket skall sättas i efterhand i fråga om möjligheterna att underlätta rationaliseringsanordningar för vattenoch luftvård.

Det blir alltså ett direkt led i strävandena att få bort dessa mindre enheter så fort som möjligt. Det är ju också målsättningen i dagens jordbrukspolitik. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 8 av herr Skårman m.fl.
Herr talman! Jag kan instämma i vad herr Hansson i Skegrie har sagt i denna fråga. Jag vill bara ytterligare understryka att det här gäller en framställning som vi gjorde redan i fjol. Uppenbarligen bör jordbruket i detta avseende jämställas med industrin, framför allt med tanke på att det blir stora kostnader för den specialiserade produktion som för närvarande förekommer inom animalieproduktionen.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

Herr talman! Jag kan helt instämma i vad de båda föregående talarna har anfört och vill endast framhålla att det statliga stöd, som infördes förra året till vattenoch luftvårdande åtgärder inom industrin, är och blir av stor betydelse som pådrivande faktor för att genomföra kostnadskrävande åtgärder för en bättre miljövård. En nackdel är, som tidigare anförts, att jordbruket och trädgårdsnäringen helt ställdes utanför. Man kan inte förbise att det är lika viktigt med en god miljövård inom jordbruket. Jordbruken är väl endast i rena undantagsfall anslutna till kommunala reningsverk, och därför kommer kostnaden för förhindrandet av vattenföroreningar genom exempelvis Ppressaft från siloanläggningar, gödsel och dylikt att helt belasta den enskilde företagaren. I utskottsutlåtandet sägs att jordbruket kan erhålla kreditgarantier, men erfarenheten visar att detta inte är tillräckligt. Det behövs en extra stimulans i form av statsbidrag. Det kan inte vara motiverat att utestänga jordbruket och trädgårdsnäringen från dessa bidrag, detta alldenstund industrin bl a. har betydligt bättre avskrivningsregler för dylika investeringar. Herr talman! Jag ber i likhet med föregående talare få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Under denna punkt, bidrag till vattenoch luftvårdande åtgärder inom industrin, har reservanterna yrkat att området för detta bidrag skall vidgas att gälla även andra näringar, främst då jordbruket och trädgårdsnäringen. Samma yrkande förelåg vid förra årets riksdag men avvisades då av riksdagen bl.a. med hänsyn till att statligt stöd till reningsanordningar inom jordbruket redan nu lämnas i form av kreditgarantier för såväl kostnader för anläggning som utrustning. Vidare ansåg riksdagen skälen för den föreslagna bidragsgivningen till industrin ha sådan tyngd att den borde genomföras utan inskränkningar. Naturvårdsverket har anfört att det är realistiskt att räkna med att industrin i mycket hög grad kommer att utnyttja ifrågavarande bidragsmöjligheter. Herr talman! Med dessa få ord ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan vid denna punkt. »5. som sin mening ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört beträffande den långsiktiga utbyggnaden av livsmedelsberedskapen.»

Herr talman! Jordbruksbeslutet år 1967 innebar som alla vet att vår inhemska <livsmedelsproduktion «skulle nedbantas avsevärt. En tredjedel av den odlade åkerarealen skall vara tagen ur bruk inom tio år, vilket betyder att ungefär 1 miljon hektar mark skall nedläggas. Arbetet på denna nedbantning pågår som bekant för fullt, och allra snabbast sker nedläggningen i de områden som avses vara evakueringsområden vid krigshot. Möjligheterna att härbärgera och försörja de människor som skall förflyttas dit kommer att minska avsevärt genom denna omvandling av jordbruket. Samtidigt sker en koncentration av livsmedelsproduktionen till mera begränsade områden, vilka givetvis just därigenom också blir eftertraktade mål i händelse av angrepp och naturligtvis även för sabotörer, om nu sådana finns. Vi bör alltså vara på det klara med att en betydande försvagning av vår beredskap successivt håller på att ske enbart genom den omvandlingsprocess som jordbruket nu är inne i. Naturligtvis kan man bedöma allvaret i detta skeende på olika sätt. Vill man kan man naturligtvis ta chansen att säga att vi inte kommer i en sådan situation att någon form av beredskap betyder något i detta sammanhang. Men även om man vill vara så lättsinnig skall man inte underlåta att observera den successiva försvagning av beredskapsläget som här ändå sker. Det vore att lura både sig själv och andra. Vi upprätthåller i dag, som alla vet, en ganska betydande militär beredskap. Vi är beredda att satsa ungefär 5,8 miljarder kronor på denna beredskap. På det militära området vågar vi inte blunda för de risker som finns för att denna beredskap kan komma att sättas på prov. Vi vågar inte heller successivt göra en nedtrappning härvidlag. Men den militära beredskapsapparaten och dess värde försvagas samtidigt som beredskapen på försörjningsområdet eftersätts. Vid årets försvarskonferens i Storlien dominerade också av naturliga skäl beredskapsfrågorna. Det var ingalunda några ljusa bilder av beredskapssituationen som målades upp. Inte minst landshövdingen i Jämtlands län — f.d. ledamot av regeringen — var kritisk. Som jag sade i början av mitt inlägg är nedbantningen av livsmedelsproduktionen avsiktlig i vårt land och står i full överensstämmelse med riksdagens uttalade beslut. För närvarande ligger vår självförsörjningsgrad, skulle jag tro, mellan 85 och 90 procent — kanske närmare 85 än 90. Orsaken är inte minst förra årets svaga skörd. Vi skall, som alla känner till, nå fram till 80 procents självförsörjningsgrad. Skulle vi få ytterligare ett dåligt skördeår är det möjligt att procentsatsen kommer att snudda vid det tal som angivits såsom målsättning, och därigenom blir också beredskapsfrågan ännu aktuellare än den är nu.

När 1967 års jordbruksbeslut fattades räknade man också med att samtidigt som en nedbantning sker av vår egen försörjning skall motsvarande beredskap byggas upp i annan form. Framför allt gäller detta förnödenheterna för produktionens vidmakthållande, men även åtgärder beträffande lagring av livsmedel skall vidtagas — lagringen skall hållas avpassad efter utvecklingen. Denna del av jordbruksbeslutet fullföljs inte med samma målmedvetenhet som nedbantningsdelen. Redan i juni månad 1967 fick jordbruksnämnden i uppdrag av Kungl. Maj:t att göra en samlad översyn av försörjningsberedskapen och =: lägga fram förslag till en närmare utformning av denna beredskap. Jordbruksnämndens utredning, som var synnerligen omfattande och noggrann, avlämnades redan på hösten 1968. Det visade sig att försörjningsberedskapen i flera avseenden var ofullständig och behäftad med ur försvarssynpunkt allvarliga brister. I sin anslagsframställning till förra årets riksdag yrkade jordbruksnämnden därför på en rad åtgärder med syfte att en någorlunda godtagbar beredskap skulle uppnås. Som bekant lämnades denna framställning utan nämnvärt avseende av riksdagen. Ett av de skäl som i fjol anfördes för avslag på jordbruksnämndens anslagskrav var att man skulle avvakta nämndens ytterligare utredningar om bl a. ersättningsmedlens användning. Nu har även dessa kompletterande utredningar avlämnats. En av utredningarna gäller livsmedelsförsörjningen vid krig, en annan gäller produktionen inom livsmedelsområdet. Årets framställning från jordbruksnämnden bygger också på kompletterande utredningar, vilka ytterligare blottar bristen i vår försvarssituation. Men även i år lämnas nämndens begäran utan beaktande. Det är synnerligen allvarligt, eftersom även förra årets framställning lämnades utan avseende. Förra årets redovisade bristsituation försämras alltså nu ytterligare. Genom att vi inte medger att erforderliga resurser avsätts efter hand som de behövs uppstår allvarliga eftersläpningar i försörjningsberedskapen. Den nuvarande beredskapslagringen, som jordbruksnämnden svarar för, omfattar produkter och förnödenheter till ett sammanlagt värde av ungefär 270 miljoner kronor. Den långsiktsplan som nämnden nu redovisar efter noggrann utredning visar att vi behöver öka lagren ytterligare med 255 miljoner kronor. Det är denna ökning som jordbruksnämnden nu föreslår delad på fem år med 50 miljoner per år. Denna förstärkning är nödvändig för att nå det mål vi uppställt, full beredskap 1975. Nu säger emellertid jordbruksministern att han inte är beredd att föreslå någon sådan förstärkning enligt långtidsplanen. Men förra årets avslag motiverades med att vi avvaktade långtidsplanen. Man står alltså i år inte vid sitt ord, eftersom vi nu står inför den situation vi förra året väntade på.

På vad sätt kan det vara bättre än ett direkt anslag? Nej, värdet av detta förslag är i stället ganska tvivelaktigt — för att vara mild i sitt omdöme. Under sådana allvarliga förhållanden som man här nämner, krig eller krigsfara, torde det inte finnas några varor att köpa utifrån som är av betydelse för vår försvarsberedskap. Innan en sådan allvarlig situation har inträffat har stormakterna för länge sedan köpt upp de lager som finns på världsmarknaden och stärkt sin egen lagerhållning med dem. Vi hade ett klart exempel på att det går till på det sättet för några år sedan vid den s.k. Suez-krisen. Då uppstod på mycket kort tid en sådan brist på socker, att sockerpriset sköt i höjden på ett sätt som vi sällan skådat. Varför? Jo, därför att stormakterna lagrade socker i händelse Suez-krisen skulle få än allvarligare proportioner. Förslaget att ställa en sådan kredit till förfogande i händelse av ett allvarligt läge är sämre än förra årets, då man åtminstone lovade vidtaga åtgärder sedan den pågående utredningens resultat förelåg. Detta är att spela högt med vår försvarsoch beredskapsställning. Lagren av konstgödsel visade redan i fjol en mycket stor brist, och läget har inte förbättrats. Om vi minskar insatsen av dessa växtnäringsämnen med låt oss säga 50 procent, sjunker självförsörjningen med ungefär 8 procent. Om vi måste avstå helt från konstgödselanvändning, får vi en skördesituation som rentav kan kallas skördekatastrof eller missväxt. Jordbruksnämnden har med utgångspunkt i att en konstgödseltillgång av åtminstone 50 procent av nuvarande förbrukning måste säkras anmält behov av ökad lagring av denna vara till överstyrelsen för ekonomiskt försvar, vilken av någon märkvärdig anledning har ansvaret för denna lagring. För detta ändamål har Överstyrelsen beräknat att ytterligare 50 miljoner behövs för förstärkning av lagren av konstgödsel. Såvitt man kan förstå av handelsdepartementets huvudtitel i statsverkspropositionen har inte heller denna framställning från överstyrelsen för ekonomiskt försvar lett till något som helst resultat. Alltså kan inte överstyrelsen anskaffa erforderliga lager av gödselmedel och inte heller råvaror för inhemsk tillverkning av sådana i ett eventuellt krisläge. Denna brist på växtnäringsmedel får ur beredskapssynpunkt beräknas innebära minskad avkastning från växtodlingen, vilket i sin tur nödvändiggör ökad lagring av livsmedel. Men inte heller detta vill regeringen vara med om. Vårt folk lever farligare än det har reda på, och det är tur för regeringen att man inte i denna ömtåliga fråga vågar lägga alla korten på bordet. Av förklarliga skäl går det inte att redogöra för alla detaljer, eftersom de då går till trycket. På sina håll vill man göra gällande att ökad beredskapslagring mest är ett jordbrukarintresse och att den som talar om beredskapssituationen går jordbrukarnas ärenden. Det är självklart att jordbrukarna har samma intresse som andra människor för att beredskapen skall vara fullödig, men jordbrukarna klarar sig i regel bättre än andra i en avspärrningssituation. Hur går det för många andra människor när lagren är slut eller förädlingsindustrierna satta ur kraft? Hur går det för alla människor från storstäderna som skall evakueras till landsbygden, när inte längre någon produktion av livsmedel finns i godtagbar närhet och lagren är tömda eller åtminstone otillräckliga? Det är dessa konsumentgrupper som i första hand kommer att få känna av en bris tande beredskap, om det skulle gå så illa att beredskapen behövde aktualiseras. De näringsfysiologer som anlitades av 1960 års jordbrukskommitté ansåg att vi borde kunna minska konsumtionen med 10 procent under en avspärrningstid. Jordbruksnämnden framhåller i sina utredningar att vi måste utgå från att innan de brister är avhjälpta, som man nu har pekat på, måste denna kriskost ytterligare reduceras, om inte uthålligheten i vår försörjning vid avspärrning skall förkortas. Den kriskostnorm som jordbruksnämnden därvid räknar med är ungefär 400 kalorier lägre än vi hade under krisläget på 1940-talet, då vi hade det som sämst. Vi skall då också komma ihåg att folkhälsoinstitutet anser att redan en sänkning med 10 procent är diskutabel eftersom förhållandena i ett krissamhälle leder till mer kroppsarbete, kallare bostäder etc. än normalt. När bilarna ställs in måste folk i stor utsträckning färdas till fots till sina arbetsplatser, och maskiner måste ersättas med mänsklig arbetskraft. Reservanterna från moderata samlingspartiet och centerpartiet vill inte att vårt folk skall utsättas för de risker som denna bristfälliga ekonomiska försvarsberedskap innebär. Vi anser att motiveringen från statens jordbruksnämnd för att 50 miljoner kronor bör användas för beredskapslagring är så stark att vi yrkar bifall till den framställningen. Årets krav är, som jag redan framhållit, särskilt berättigat eftersom inte heller fjolårets behov tillgodosågs. Samtliga partier var förra året överens om att det krav som då framställdes borde ha bifallits. Att den anslagssumma som i år yrkas är större måste ses som en följd av att riksdagen förra året avslog yrkandet om en förstärkning.

Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 a av herr Hermansson m.fl.
Herr talman! 1967 års jordbruksbeslut innebar, som vi alla vet, att jordbruksproduktionen här i landet skall sänkas till 80 procent. För att vi under en avspärrning skall kunna täcka vårt fulla kaloribehov skall ett beredskapslager läggas upp av livsmedel samt av de produktionsmedel för jordbruket som behövs under en avspärrningstid. Jordbruksrationaliseringen försöker regeringen fullfölja genom så stor satsning som möjligt, men för beredskapssituationen är dess intresse betydligt svagare. Redan i fjol sköt jordbruksministern problemet ifrån sig genom att tillkalla en ny utredning inom jordbruksnämnden. Denna har nu slutfört sitt arbete, men jordbruksministern skjuter ännu en gång problemet ifrån sig och säger att han inte är beredd att uppfylla de krav som har ställts av utredningen. Han föreslår i stället en rörlig kredit på 50 miljoner kronor som skall användas vid krig, krigsfara eller andra omständigheter — vilka dessa nu kan vara. Liksom herr Hansson i Skegrie frågar jag: Vilka möjligheter har vi i händelse av krig eller krigsfara att över huvud taget skaffa vad vi behöver? Finns det i ett sådant läge några säljare? Och om det finns säljare, vilka priser kommer vi att få betala för dessa varor? Inte ens vid 90 procents försörjning är dagens beredskap tillräcklig. Man kanske rent av kan ställa frågan: Har beredskapen någon gång varit sämre än för närvarande? Utvecklingen går fort när det gäller rationaliseringen, och den har gjort oss sårbara. Hästarna har försvunnit och traktorerna har kommit i stället. Dessa fordrar importerat bränsle eller en snabb övergång till gengasdrift. Vi har i dag ett väsentligt större behov av konstgödsel, och vi har fått produktionsenheter som på grund av sin specialisering är sårbarare, samtidigt som centraliseringen på förädlingssidan har drivits ganska långt och därmed naturligtvis skapat svårigheter. Man ställer sig frågan: Finns det i beredskapsreserven alternativ i det hänseendet? Produktionen har kanske dessutom fått en felaktig sammansättning. Herr talman! Jag kan instämma i vad herr Hansson i Skegrie sagt. Jag vill därtill bara lägga ytterligare en aspekt på problemet, vilken har med beredskapspolitiken att göra. Det gäller den här i landet förda mjölkpolitiken. Målet har varit ständig minskning av produktionen. Lönsamheten har varit dålig. När det gäller minskningen har man i dag kanske blivit bönhörd över hövan med en produktionsminskning på ett år med 5 procent; jämfört med föregående år har produktionen i dagsläget minskat till 90 å 92 procent. Man har alltid förklarat den dåliga lönsamheten i mjölkproduktionen på det sättet, att på grund av för stor produktion med överskott på smör, som måste exporteras till förlustbringande priser, får producenten ett så lågt pris. Man talar om det s.k. smörberget. Den här filosofin har varit regeringens i varje fall sedan 1966 — kanske håller man fortfarande fast vid den. Men låt oss analysera problemet och fråga oss, om det är likadant i dag. Man säger att smöröverskottet är en funktion av mjölkmängden. Jag tror att den bedömningen är felaktig. Smöröverskottet är en funktion av två förhållanden, nämligen dels säsongvaria tionen hos producenterna, dels veckovariationen hos konsumenterna när det gäller inköp av konsumtionsmjölk. Vi måste ständigt ha en produktion av K mjölk som under alla omständigheter är tillräcklig vid lågproduktion. Det måste då vid högproduktion uppstå ett överskott. Kan vi bemästra dessa variationer? Det är givetvis möjligt att åstadkomma en förskjutning av produktionen — det har man också lyckats med genom en speciell prissättning. Jag tror att det är väsentligt svårare att åstadkomma en förändring av veckovariationen när det gäller konsumenternas inköp. Den större delen av inköpen sker under fredagar och lördagar. Detta medför kostnader dels för uppläggning av ett buffertlager, dels för behandling av den K mjölk som skall levereras. Om detta resonemang är riktigt, måste vi ompröva frågan om mjölkproduktionens storlek. Det finns nämligen även en annan faktor. Man har ständigt talat om att mjölkproduktionen skall hållas så låg som möjligt. När produktionen kommit till en viss låg gräns, möter vi ett nytt problem. Vi får ökade kostnader för uppsamlingen av mjölken hos producenterna. Men vi får också kostnader för överföring av mjölk från överskottsområdena till de stora konsumtionsområdena. Det är det förhållandet som gör att regeringens hittillsvarande filosofi inte är riktig; den är säkerligen helt felaktig. Nu har utvecklingen gått mycket snabbt. Detta har berott på väderleksförhållanden och därav en dålig skörd. Men man bör nog inte glömma bort att det också berott på den dåliga lönsamheten. Vi kanske befinner oss i den situationen att kostnaderna på insamlingsoch fördelningsplanet blir så stora att lönsamheten för producenten inte blir tillräcklig. Vi måste också räkna med att ha en produktion av den storleksordningen att vi kan upprätthålla en kontinuerlig ostproduktion, ty an. nars kan vi inte åstadkomma erforderlig yrkesskicklighet och lösa arbetskraftsproblemet. Vi löper så småningom också en annan risk från beredskapssynpunkt. En minskning av kostammen på ett år med — den siffran har nämnts tidigare i dag — 72 000 kor medför också ett mycket stort bortfall av det kalvmaterial som ligger till grund för den huvudsakliga delen av köttproduktionen i Sverige. Det är situationen i dag. Om den trenden skulle fortsätta, går det då att sedan mycket snabbt återställa det gamla beståndet? Jag tror inte det. Erfarenheten visar att det många gånger är de stora och rationella besättningarna som slås ut, detta på grund av bristande lönsamhet men också på grund av de svåra arbetsförhållanden, under vilka man bedriver mjölkproduktion; man måste ju sysselsätta arbetskraften hela veckan. Jag tror det har gått troll i orden när man hävdar att en mjölkproduktionsminskning är det enda som kan lösa dessa problem. Om denna trend fortsätter kommer vår beredskap att försvagas. Jag tror att man måste ompröva detta, framför allt med tanke på den situation, i vilken vi befinner oss i dag. Jag har velat fästa uppmärksamheten på detta därför att jag vet att det är en realitet och därför att jag vet att det försämrar vår beredskap. Jag vill för övrigt instämma med herr Hansson i Skegrie. Vi hade en egen motion i denna fråga. Den gick icke så långt. Efter föredragningen i utskottet och med hänsyn till de uppgifter vi har erhållit är vi beredda att helt stödja den av oss och centerpartiet gemensamt avlämnade reservationen.

Herr talman! Detta har onekligen blivit en stor jordbrukspolitisk debatt. Frågan gäller ju om den beredskap vi har är tillräcklig eller inte. Jag tyckte det var rent beklagligt att höra herr Hansson i Skegrie insinuant säga att regeringen skulle få det ganska bekymmersamt om papperen lades på bordet. Han avsåg de sekretessbelagda promemorior som finns inom jordbruksnämnden. Både herr Hansson och jag har tagit del av dem. Nog är det en insinuation, herr Hansson, att från denna talarstol göra gällande att regeringen helt skulle nonchalera dessa problem. När vi förra året diskuterade denna fråga beslutade vi att jordbruksnämnden skulle få göra en utredning för en långsiktig planering av vår beredskap. Den utredningen är gjord, och jordbruksnämnden har avgivit ett förslag, i vilket man begär 50 miljoner kronor som ett första led i genomförandet av denna planering. Kungl. Maj:t har visserligen inte anslagit detta belopp men har gått jordbruksnämnden till mötes så till vida att man anslår 50 miljoner till en rörlig kredit att användas för detta ändamål. Det är så det ligger till. Jag tycker inte man skall göra problemet större än det är. Reservanterna anför en del synpunkter som herr Hansson i Skegrie och herr Eliasson i Moholm tog upp. I reservationen står det att Kungl. Maj:ts och utskottsmajoritetens beslut icke står i god överensstämmelse med 1967 års riksdagsbeslut. Jag skall försöka att i korta drag redogöra för detta. När vi diskuterade dessa frågor i den tillsatta kommittén så hade vi två alternativ: 85-procentig eller 80-procentig självförsörjning. Vi hade näringsfysiologer och medlemmar av jordbruksnämnden till vårt förfogande. De ansåg att vid en 85-procentig självförsörjning skulle den dåvarande lagringen vara tillräcklig. Jordbrukets representanter var av samma åsikt, de hade ingen reservation på den punkten. De motsatte sig emellertid vårt förslag att man kunde föra över en del resurser till andra näringar, där de skulle göra större nytta. Vi stannade så småningom för en 80-procentig självförsörjning, och då skulle det behövas en mindre ökning av lagren. Hur kan herr Hansson i Skegrie gå upp här och säga: Jag accepterar inte detta utan vill ha en 90-procentig självförsörjning? Han är dock tämligen ensam om det önskemålet och hade inte någon med sig på den punkten. Det var på det sättet jordbruksutredningen diskuterade denna fråga, och man skall inte försöka göra gällande att regeringen inte tagit hänsyn till vad utredningen härvidlag föreslog. När man hörde herr Hansson i Skegrie, tyckte man sig se de vackra röda ladugårdarna med denna skylt: Kan du tänka dig denna bygd utan jordbruk? Det är ju valår och visst kan vi ta upp en sådan diskussion. Men, herr Hansson, att vi avsiktligt skulle vilja ta bort jordbruken är inte riktigt. Vi har bara sagt att vi vill hjälpa jordbrukarna att få bärkraftiga enheter och liksom andra grupper kunna få sin försörjning. Detta måste väl anses vara en rimlig målsättning, som herr Hansson knappast kan ha något att invända mot. Får jag sedan säga ett par ord till herr Eliasson i Moholm. Han tog upp mjölkproblemet och ansåg att det så småningom kommer att vålla stora bekymmer. Men herr Eliasson kan väl gå till sina egna organisationer och tala med dem. Gå t.ex. till Svensk husdjursskötsel på Hållsta, det är Er egen organisation. Där säger man att 1975 måste vi ta bort 118 000 kor för att vi inte skall få problem med bl.a. smöret. Det är möjligt att vi tvingas till en sådan åtgärd. Det har försvunnit många kor bara under det gångna året på grund av torkan. Edra egna organisationers inställning är att produktionen per ko kommer att öka så mycket att vi ändå kommer att få bekymmer. Men de som följer med på detta område vet hur det förhåller sig ute i Europa, t.ex. i Västtyskland, Belgien och Holland. Där har man samma bekymmer, så detta är alltså inte något unikt problem. Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt vidare, många talare återstår efter mig.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

Herr talman! Herr Persson i Skänninge sade att Kungl. Maj:t hade gått jordbruksnämnden till mötes. Jag undrar emellertid, om den reflexionen är riktig och om inte ledamöternas i jordbruksnämnden krav på att erhålla dessa 50 miljoner så snabbt som möjligt också var baserat på det ansvar de kände till följd av 1967 års beslut, medan man däremot inom regeringen vill skjuta hela problemet på framtiden. Herr Persson i Skänninge påstår, att avsikten inte är att ta bort några jordbrukare, men detta uttalande måste definitivt vara felaktigt. Det är väl just det som politiken för närvarande syftar till — med rätt eller orätt; det skall jag inte gå in på här. Sedan fick jag några ord till svar på min diskussion angående mjölkproblemet. Herr Persson i Skänninge kunde förklara vad som har skett med hänvisning till de prognoser som gjorts på Hållsta. Jag känner också väl till dessa, herr Persson, och jag vet alltså hur de ser ut. Det är bara det att man har lärt sig att man i jordbrukspolitiken understundom inte bör ta alltför stor hänsyn till de prognoser som har upprättats. Jag har personligen — och det är den meningen jag har framfört — fått den uppfattningen, att utvecklingen mot minskad mjölkproduktion har gått mycket snabbare, måhända på grund av det dåliga skördeår vi hade i fjol. Detta kommer också att få till resultat att situationen enligt mitt förmenande inte kommer att bli sådan som man i Hållsta har beräknat att den skulle bli, utan betydligt svårare. Jag ställde vidare en fråga, huruvida vår beredskap någon gång har varit sämre än den är nu. Den fick jag inte något svar på, men jag begärde heller inte att få det. Däremot vore det intressant att få veta av herr Persson i Skänninge, om den där filosofin som regeringen haft, att så länge det finns ett smöröverskott, produceras också för mycket mjölk, fortfarande omfattas av regeringen.

Herr talman! Jag kan inte godkänna att det skulle vara ett slags insinuation att säga att det är tur för regeringen att det inte går att lägga alla korten på bordet. Det finns ju hemliga utredningar i detta fall, och det har i jordbruksutskottet ställts frågor, inte minst från regeringssidan, som fått sådana svar att det inte går att offentliggöra dem. Herr Perssons i Skänninge historieskrivning när det gäller 1960 års jordbruksutrednings behandling av ärendet kan jag inte heller godkänna. Han försöker förneka att det skulle vara någon medveten nedbantning som man där siktade till. Men det måtte det väl ändå vara, när man ställt som mål att vi i slutet av 1970-talet inte skall ha bättre självförsörjning på detta område än till 80 procent! Varför föreslog annars majoriteten i utredningen att vi skulle, om det inte gick på annat sätt, utnyttja prispressen för att nå målet? Det är möjligt att jordbrukets representanter i utredningen godkände det lagringsalternativ som där skisserades upp; jag hörde i varje fall inte till den grupp som godkände det, även om jag var medlem av utredningen. Det lär dock vara bekant att man bland jordbruksorganisationerna har en annan mening i dag, sedan man har fått se den utveckling som har åstadkommits och hur omställningsprocessen i jordbruket direkt har medverkat till att vår beredskapssituation successivt försämras. Då har, såsom alla känner till, inte minst jordbrukets fackliga organisation mycket bestämt sagt ifrån på denna punkt och varnat för följderna.
Herr talman! Jag vet inte om herr Hansson i Skegrie missuppfattade mig. När jag sade att vi inte avsiktligt försökte ta bort några jordbrukare riktade jag mig till herr Eliasson i Moholm, som här tidigare hade yttrat, att det var den vägen vi gick. Nu säger herr Eliasson i Moholm: Ja, det är riktigt, jag känner igen de där siffrorna, men jag tror inte på experter. Ja, det kan man hålla på att göra; man kan tro på sig själv. Men den expertis som finns har lagt fram just dessa kalkyler. Med anledning av vad herr Hansson i Skegrie yttrade om jordbruksutredningen vill jag säga, att det tjänar så litet till att diskutera dessa frågor. Jag vet inte om jordbruksrepresentanterna har ändrat sig, men när vi framförde alternativet 85 procent, fanns herr Hansson i Skegrie med bland de reservanter som ansåg att beredskapen vid det tillfället var tillfredsställande. Herr Hansson kan i dag säga: »Det menade inte jag. Jag menade att vi överdrev resursöverföringen.» Det kan herr Hansson göra, men de övriga jordbruksrepresentanterna stod bakom 85-procentsalternativet utan någon ökning av lagren.
Herr talman! Jag skulle bara vilja fråga herr Persson i Skänninge med anledning av att han så bestämt tror på Hållstas prognoser: Finns det i de prognoserna någonting om en 5-procentig minskning av mjölkproduktionen under det senaste året, en 90-procentig produktion i dag jämfört med samma tidpunkt i fjol och en nedslaktning av 72000 kor under det gångna året?

Herr talman! Jag sade förra gången att det är rätt meningslöst att med herr Persson i Skänninge diskutera vad som förekom inom jordbruksutredningen, men med anledning av att han ändå påstår, att jag har accepterat 85 procents försörjning och den lagring som därvid skulle behövas, vill jag betona att detta är felaktigt. Jag har aldrig accepterat de lagringsalternativ som jordbruksutredningen förutsatte. Jag har tidigare från denna talarstol sagt att båda de alternativen är helt orealistiska, och även fackmän erkände det. Det är helt enkelt inte möjligt att lagra livsmedel i den utsträckning som skulle behövas, om vi skulle gå ned så långt i fråga om livsmedelsförsörjningen. Lagringen av förnödenheter för jordbruksproduktionen är en annan historia, och det är den saken jag har talat om i dag. Det gäller de lager av konstgödsel, kraftfoder etc. som vi behöver för att vid en avspärrning upprätthålla erforderlig beredskap.
Herr talman! Jag skall inte heller hålla på att diskutera 1960 års jordbruksutredning, men än en gång skall jag ändå klargöra hur det låg till. Det framfördes ett alternativ om 80-procentig självförsörjning och ett alternativ om 85-procentig självförsörjning. Vi frågade jordbrukets representanter: Kan ni acceptera en 85-procentig självförsörjning? Då skulle vi inte behöva höja lagringskapaciteten. På den frågan svarade man ja, och till den gruppen hörde herr Hansson i Skegrie. Det är bara att gå till akterna och se efter. Herr Hansson kan säga: Det var andra saker som jag reserverade mig emot. Men där stod herr Hansson vid det tillfället. Det är det jag vill ha fastslaget, och jag är beredd att under denna debatt hämta utredningens betänkande för att visa att det är riktigt. När herr Hansson sedan gick över till att förorda 90-procentig självförsörjning, blev han alldeles ensam om det. Han hade inte någon från jordbruket med sig på den linjen.

Herr talman! Vi är väl alla i sak överens i den fråga det här gäller, nämligen att vår försörjningsberedskap på livsmedelsområdet bör hållas så god som möjligt. Tyvärr är den för dagen icke tillfredsställande. Statens jordbruksnämnd har, som framgår av reservationerna, efter gjorda undersökningar funnit att en medelsökning med närmare 50 miljoner behövs för att finansiera ett första steg i en långsiktig utbyggnad av vår livsmedelsberedskap. Kungl. Maj:t har dock inte ansett att det i årets budget finns utrymme för en direkt ökning på 50 miljoner kronor av förevarande investeringsanslag. Jordbruksnämndens utredningar har även visat att en förstärkning av livsmedelsberedskapen bör genomföras så snart som möjligt, vilket bör beaktas. Vi reservanter förutsätter därför att Kungl. Maj:t för nästa års riksdag framlägger förslag om uppbyggnad av livsmedelsberedskapen och att uppbyggnadsperioden förkortas från fem till fyra år. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till reservationen 1 b.